Fru talman! Veronica Palm har frågat mig när jag kommer att verkställa riksdagens beslut att tillsätta en parlamentarisk PBL-kommitté i syfte att samlat ta ansvar för att få till stånd nödvändiga förändringar. Inledningsvis vill jag erinra om att svaret finns i budgetpropositionen. Regeringens mening är att de PBL-utredningar som har tillsatts under perioden 2011-2013, tillsammans med den kommitté som i augusti har tillsatts för att utreda och föreslå förändringar i de regelverk som styr fysisk planering i syfte att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet, tillmötesgår riksdagens tillkännagivande. Sedan jag tillträde som bostadsminister har jag många gånger lyft fram att det låga bostadsbyggandet är ett problem som har funnits i Sverige under lång tid. Mitt huvudfokus har varit och är fortsatt att identifiera hinder och skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande. En del i detta arbete är att se till att de regelverk som finns på området är så tydliga och effektiva som möjligt. För plan och byggprocessen är utformningen av bestämmelserna i plan och bygglagen av stor betydelse. Bestämmelserna har varit föremål för översyn av flera utredningar sedan början av 1990-talet. Den senaste stora parlamentariska utredningen avslutade sitt arbete 2005. Förslagen från den utredningen tillsammans med bland annat förslag från den så kallade Byggprocessutredningen 2008 låg till grund för den nya PBL som beslutades 2010 och trädde i kraft 2011. Syftet med ändringarna i nya PBL var dels att effektivisera plan och bygglovsprocessen och få en mer samordnad instansordning för PBL och miljöbalksärenden, dels att stärka systemet med kontroll och tillsyn över byggandet och införa ett nytt sanktionssystem. En följd av den nya lagstiftningen är att Boverket har fått i uppgift att varje år följa upp lagens efterlevnad och identifiera behov av förändringar. När det gäller förändringarna i planprocessen har Boverket konstaterat att det ännu är för tidigt att utvärdera om förslagen lett till en effektivare process. När det gäller bygglovsprocessen och det nya kravet på tio veckors handläggningstid var det inledningsvis svårt för många kommuner att klara detta krav, men efter drygt två år med nya PBL är det nu 88 procent av kommunerna som hanterar byggloven inom tio veckor. Det troliga är att ännu fler kommuner kommer att klara detta krav de kommande åren. Jag kan konstatera att mycket har gjorts för att förbättra effektiviteten i PBL. Detta innebär inte att jag är nöjd. Sedan jag tillträdde som bostadsminister hösten 2010 har regeringen tillsatt flera utredningar för att lämna förslag på möjliga förbättringar. Utredningarna har haft i uppdrag dels att se över sådana delar av PBL som trots behov av modernisering inte tidigare har utretts, exempelvis bestämmelserna om plangenomförande och gatukostnader, dels att se över möjligheterna att effektivisera plan och bygglovsprocessen och överklagandesystemet ytterligare. Vidare har jag tillsatt en utredning för att öka samordningen mellan PBL och miljöbalken vid handläggning av ärenden om buller. Slutligen har jag nu i augusti tillsatt en parlamentarisk kommitté som har till uppgift att se över bestämmelser i PBL om regional planering och bostadsförsörjning . Denna kommitté har ett brett mandat att med utgångspunkt i behovet av regional planering även se över behovet av följdändringar i det kommunala plansystemet i stort, och min förhoppning är att kommitténs arbete ska leda till en bred samsyn när det gäller viktiga åtgärder för att förbättra förutsättningarna för bostadsbyggandet. Det senaste året har flera av de utredningar som jag har låtit tillsätta avslutat sitt arbete och lämnat förslag till förändringar i PBL. Förslagen samordnas och bereds nu inom Regeringskansliet, och min avsikt är att nu i höst men även under början av 2014 återkomma till riksdagen med ett antal propositioner. Detta propositionsarbete kan inte en utredning göra utan detta arbete är förbehållet regeringen. Att i detta läge tillsätta en parlamentarisk kommitté för att se över de förslag som andra utredningar precis har lämnat skulle inte bara vara märkligt, det skulle också stoppa upp och försena möjliga förbättringar av PBL. Sammanfattningsvis pågår just nu ett stort regelförenklingsarbete avseende plan och bygglagen, och syftet är att dessa regelförenklingar ska förbättra förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande. Som Veronica Palm är väl medveten om följer en viss omställningsperiod på varje författningsändring. Det kan därför ta tid innan regelförändringarna får avsedd effekt. Veronica Palm kan dock vara säker på att jag noga kommer att följa utvecklingen och vid behov föreslå nödvändiga förändringar.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att det inte är några fel på bostadsministerns ambitioner. Bostadsministern vill att det byggs mer i Sverige, och han sätter upp höga ambitioner. Problemet är att man inte kan bo i bostadsministerns ambitioner. Sverige behöver fler bostäder. Bostadsbristen ökar för varje år. Bostadsbyggandet är för lågt i Sverige. Det leder till att unga människor tvingas tacka nej till högre studier för att de inte kan flytta till den plats där de har kommit in på utbildningen. Det innebär att företag inte kan rekrytera rätt arbetskraft för att rörligheten på bostadsmarknaden är för låg och för att människor inte kan flytta dit jobben finns. Sverige har inte råd att slösa bort unga människors begåvningar och innovativa och engagerade företagares vilja att anställa människor. Sverige har inte råd att tacka nej till den tillväxt och de jobbmöjligheter som bostadsbristen ger hinder för. För alla och envar är det uppenbart att regeringen har misslyckats med bostadspolitiken liksom den har gjort med jobbpolitiken, kunskaperna i skolan och på en rad områden. Men nu är vi här för att diskutera bostadspolitik. Vad gör då jag som oppositionsföreträdare? Jag skulle kunna luta mig tillbaka, fnissa lite och peka finger. Men som socialdemokrat vill jag inte göra det. För mig är det viktigare att Sverige går starkt framåt än exakt vilket parti som föreslår något. Jag sträcker ut en hand och säger: Låt oss sätta oss ned. Du spottar ur dig utredningar, bostadsministern. Vi sätter oss ned och ser till att du som är företrädare för en minoritetsregering får igenom dina förslag i riksdagens kammare. Det är att ta ansvar, men ministern tackar nej. Vad gör man då? Då går man vidare och lägger fram förslagen i riksdagens kammare. En majoritet i riksdagens kammare säger: Det är sorgligt men sant. Den här regeringen har misslyckats med bostadspolitiken. Den klarar inte av att genomföra alla de utredningar den sätter i sjön till att också bli förändringar på bostadsmarknaden. Vi kan hjälpa regeringen, säger riksdagen. Den fattar ett beslut om att ge regeringen till känna - som det heter på riksdagsspråk - att regeringen ska tillsätta en utredning, en kommitté, för att helt enkelt genomföra och få lite verkstad när det gäller bostadspolitiken. Jag blir därför väldigt förvånad när jag hör bostadsministerns svar. Det som bostadsministern hänvisar till är precis alla de utredningar och uppdragen som bostadsministern har ägnat de senaste åren åt. Han hänvisar dessutom till en kommitté som mycket väl var känd för riksdagen när vi beslutade om att tillsätta en genomförandekommitté. Jag är förvånad över svaret. Det som ministern ger som svar är precis det som är problemet. Problemet är att vi har en minoritetsregering som förvisso har goda ambitioner men att vi inte får något gjort. Riksdagen säger: Vi är beredda att ta ansvar och hjälpa till. Då väljer regeringen att helt enkelt avstå från det. Jag är förvånad över att den gör det. Vi brukar inte göra så i det här landet. Vi brukar göra saker tillsammans. Det jag är mest förvånad över är att kommittén inte tillsätts trots att det finns ett riksdagsbeslut bakom. Min fråga kvarstår: Tillsätts kommittén?

Fru talman! Det är som vanligt spännande att höra Veronica Palm tala om det märkliga i att det är en minoritetsregering som regerar landet när hon själv företräder ett parti som mig veterligen inte har suttit i en majoritetsregering sedan slutet på 60-talet. Det är en separat diskussion som vi kan ha. Det finns politiska debatter som på något sätt är väldigt begripliga eftersom de är fyllda av begripliga konflikter. Det handlar oftast om att det finns ideologiska skillnader i hur man ser på saker och ting. Det finns radikalt olika prioriteringar av hur man vill göra med samhällets resurser, och man vill göra olika vägval i politiken. Sedan finns det ibland i politiken helt obegripliga konflikter som är väldigt svåra att förklara för människor som lyssnar på en sådan här debatt och försöker förstå: Vad är konfliktytan i att vi ska se till att fler ska få någonstans att bo och att det ska gå snabbare att bygga i Sverige? Diskussionen kring just plan och bygglagen och planering och byggande av bostäder har blivit en ganska obegriplig konflikt. Vi har haft en lag på plats i ett par år. De flesta är ganska överens om att det behöver göras förenklingar och tillägg. Vi har lyssnat på bostadsministern som redogör för en regeringspolitik som är extremt långtgående på en lång rad områden. Det gäller hur man kan göra förenklingar av planprocessen så att den blir effektivare, hur man kan se till att överklagandeprinciper och sådant gör att det går snabbare men att det ändå är rättssäkert och hur man kan förstärka bostadsförsörjningslagen. En proposition ligger redan på riksdagens bord. Det handlar om förenklade regler för studentbostäder och enhetligare regler runt om i Sverige så att det inte är radikalt olika beroende på vilken kommun man vill bygga i. Vi har strandskydd och bullerregler. På punkt efter punkt är det precis de saker som efterlysts. Allt detta vore begripligt om man hade en opposition som säger: Vi håller inte med om detta. Men så är det inte. Jag har bläddrat för att se: Vad är det som står som är så radikalt annorlunda i Socialdemokraternas budgetmotion? Jag läste den och konstaterar att man tycker att det tar för lång tid från idé till färdig bostad. Man tycker att processen är omgärdad av osäkerhet och höga kostnader. Man vill modernisera, förenkla och förtydliga plan och byggprocessen för att på det sättet effektivisera och göra att byråkratin minskar. Det blir då fullständigt obegripligt när man läser det. Ungefär samma formuleringar finns också i Socialdemokraternas bostadspolitiska rapport där de säger att det måste göras någonting åt de här sakerna. Om det var så att man hade en regering och en bostadsminister som ställde sig upp och sade att allting var frid och fröjd och att de inte vill göra någonting vore kritiken berättigad. I stället är det inte så. På punkt efter punkt görs reformer. Det tillsätts utredningar som kommer med förslag till riksdagen för att tillmötesgå precis de sakerna. Man kan tycka att en opposition som formulerar sig så borde ställa sig upp och applådera och säga: Detta är fantastiskt. I stället hånas utredningarna, och de säger att de inte behövs. Vi har hela tiden under denna mandatperiod hört: Nu måste ni sluta utreda. Allting kan inte utredas. Nu måste ni bygga bostäder i stället. Även det vore begripligt om man hade färdiga förslag som man kunde rösta igenom. I stället är förslaget: Vi vill utreda det en gång till. Jag har väldigt svårt att förstå hur det hänger ihop. Det gör att konflikten blir obegriplig om det inte är så, fru talman, att konflikten handlar om precis detta, det vill säga att konflikten i sig är viktigare än att försöka hitta gemensamma lösningar på de problem som vi har.

Fru talman! Det är alltid populärt att diskutera plan och bygglagen, även om det kan låta lite torrt. För oss som gillar sådana saker är det alltid intressant. Vi kan konstatera, och även Veronica Palm var inne på, att vi är helt överens om målsättningen. Att man inte kan bo i ambitioner förstår nog alla. Däremot är det bra med goda ambitioner om man ska nå ett mål. Att vi ska ha ett regelverk som är tydligt och enhetligt över landet kan vi nog också vara helt överens om och att långa byggprocesser hämmar konkurrensen och ökar kostnaderna. Till slut minskar byggandet, och man får ökade kostnader för bostadskonsumenterna. Allt detta kan vi nog vara helt överens om. Det hämmar tillväxt och välfärd i stort. Det gäller att få till verkstad, som Veronica Palm uttryckte det. Det är vad vi alla vill. Sedan kan vi sätta fokus antingen på lösningarna eller på vilka former vi ska jobba under. Jag kan bara konstatera att den plan och bygglag som vi har i dag inte har verkat i mer än 2 1⁄2 år, sedan maj 2011. Att plan och bygglagen är en sådan komplex lagstiftning är väl den största orsaken till det. Den bygger på ett regelverk där man ska göra noggranna avvägningar. Det jag vill lyfta fram här och som ligger i sakens natur är det här med tillämpning. Lösningen är inte att hela tiden fokusera på att ändra lagstiftningen. Den gamla plan och bygglagen fungerade de facto inte heller så dåligt i många kommuner. Man hade en god tillämpning i vissa kommuner men inte i andra. Det problemet kvarstår och är kanske svårt att få bort helt, men med det arbete som pågår - Boverkets utvärderingar och sådant - tror jag att vi kan komma ganska långt. Ett exempel är problematiken kring byggsanktionsavgifterna. Man såg ganska tidigt att någonting inte fungerade riktigt bra, och nu är det förändrat sedan 1 juli. Det var någonting som kommunerna efterfrågade. Jag tror att det finns fler exempel där vi i lugn och ro måste följa upp hur plan och bygglagen fungerar. Jag ska inte ge mig in i diskussionen om definitionen av vad som är en parlamentarisk kommitté, utan den frågan får ministern och Veronica Palm förhålla sig till. Jag kan dock konstatera att i de utredningar som pågår finns det en del nyckelord: kartlägga tillämpning, översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan, kartlägga och analysera, redovisa, utvärdera, utarbeta vägledande underlag och så vidare. Allt detta visar ju vad syftet är: att få till en bra tillämpning av lagstiftningen i verkligheten. Det är där lösningen ligger för att korta byggprocesserna. Staten ska se till att det finns ett regelverk, och kommunerna ska kunna tillämpa det på ett bra sätt. Jag tror att vi ska jobba mycket med tillämpningen och inte fokusera så mycket på att förändra lagar i detta läge.
Fru talman! När jag tillträdde den här posten på hösten 2010 gjorde jag ganska snabbt två konstateranden. Det ena är att vi har byggt för lite i Sverige jämfört med alla andra länder i 20 års tid. Vi har ett långsiktigt, strukturellt problem i Sverige. Det andra är att i våra tillväxtorter är problemet tillgången till byggbar mark i attraktiva lägen. Hur får vi fram marken så att den kan börja bebyggas och är detaljplanelagd, som den måste vara? Där har kommunerna ansvaret, och vi måste hjälpa kommunerna att få fram en snabbare process, både för att det ska gå fortare och för att minska kostnaderna och öka konkurrensen. Detta har präglat vårt arbete. Den nya plan och bygglagen lades fram efter ungefär tio års arbete i riksdag och regering. Vissa bitar var dock inte tillräckligt utredda eller hade utelämnats i utredningsarbetet. Dem har vi gett oss på, och vi har gett oss på att ytterligare försöka effektivisera utredningen. Vi har bit för bit tagit upp frågor som vi har identifierat och som kommuner, byggföretag, Hyresgästföreningen och andra aktörer har påpekat och jobbat med dem. Vi har tillsatt olika typer av utredningar och myndighetsuppdrag för att så snabbt som möjligt få fram ett bra underlag för beslut. Vi har lagt fram en del förslag, både i budgetpropositionen och i propositionen till riksdagen, och vi kommer att lägga fram ett antal förslag i höst och i vinter. Bland annat kommer vi att lägga fram en proposition om ungdomar och bostäder och hur vi exempelvis kan bygga upp till 25 procent billigare studentbostäder. Min fråga till Veronica Palm är: Vad är det vi ska utreda? Ska vi undvika att lägga fram de förslag som snabbt kan bli verklighet i avvaktan på en ny parlamentarisk utredning som ska gå igenom alltihop en gång till? Är det några nya frågor vi ska utreda i den här parlamentariska utredningen? Ge gärna förslag på dem. Som Veronica Palm redan vet är jag ganska beredd att vända på varje sten och ta initiativ till nya utredningar om det finns behov av det. Men vilka propositioner och förslag av dem vi har utrett ska vi strunta i att lägga fram för riksdagen? Ska vi skjuta upp dem och förlänga genomförandetiden i avvaktan på en parlamentarisk beredning eller utredning som Veronica Palm skissar på? Vilka områden är det vi ytterligare ska utreda? Jag skulle gärna vilja höra det. Jag har inte hört några konkreta förslag. Jag försöker läsa era motioner. Det finns bara allmänna ordalag. Jag har försökt lyssna på Veronica Palm, både nu och tidigare. Jag får inte fram vad det är vi ska utreda ytterligare eller exakt vad det är vi ska göra. Vad ska vi avstå från att lägga fram för riksdagen i vinter av regelförenklingar, av snabbare planprocesser, av att bygga billigare bostäder för ungdomar och studenter? Vilka av de förslagen ska vi skjuta upp i avvaktan på den utredning som Veronica Palm vill ha? Konkreta besked på den punkten lovar jag att titta igenom och återkomma med besked om, men jag har inte sett dem ännu. Det är vad det handlar om: Man måste identifiera konkreta förändringar. Sedan kan man inte bara prata om dem och beskriva problemet, som vi är ense om, utan man måste också lägga fram konkreta förslag på hur man förändrar verkligheten så att det får praktisk effekt. Det är det som jag har fokuserat på, och riksdagen kommer successivt att få ta ställning till allt fler förslag under kommande riksmöte i syfte att råda bot på de tjugoåriga problem som Sverige brottas med.
Fru talman! Jag förstår att den här diskussionen är lite jobbig för regeringspartiernas företrädare. Den är inte så kul. I Stockholm, där jag bor, har det under den här mandatperioden byggts 168 studentbostäder. Och så gör ni reklam i tunnelbanan och säger att snart har ni byggt 6 000 lägenheter. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det får ju vara någon måtta på hur mycket ni stoltserar och tror att ni kan ge väljarna en lite annan bild av hur det ser ut än hur det är i verkligheten. Jag fattar att det är jobbigt. Sverige har det tufft på bostadsmarknaden. Det drabbar dem som inte har någonstans att bo, men det drabbar också hela landet. Hela Sverige förlorar på att vi inte har en fungerande bostadsmarknad och inte kan dra nytta av de möjligheter till jobb och tillväxt till Sverige skulle kunna ha. Det är väl här någonstans som skiljelinjen går: i synen på hur man hanterar regeringsmakten. Jag kommer tillbaka till det. Det här är ju en regering som på bostadsområdet har spottat ur sig utredningar. Det kan inte finnas något ideologiskt avståndstagande från att bereda saker inom Regeringskansliet, ge uppdrag till myndigheter eller utreda utanför. Bostadsministern har en lista på hemsidan på alla de uppdrag och utredningar som Boverket har i gång för tillfället. Jättebra - det finns säkert en hel del att plocka där. Jag kan räkna upp några: vägledning för skyddsavstånd mellan bostäder och anläggningar för djur, certifiering av installatörer för små anläggningar, bestämmelser för hushållning med markresurser, göra eurokoder tillgängliga, EU-transnationellt samarbetsprogram. Det finns väldigt många utredningar. Jag har väldigt svårt att förstå varför det är så att just när det handlar om att ta ansvar för att få saker gjorda, att sätta sig ned och bilda en majoritet i riksdagens kammare, är det helt plötsligt omöjligt att gå vidare med det instrumentet. Det är det första. Det andra handlar om hur man handhar regeringsmakten. I Sverige har vi under decennier, precis som Oskar Öholm har sagt, haft minoritetsregeringar. Det har inte varit något konstigt. Sverige har kunnat regeras starkt med minoritetsregeringar - som naturligtvis har sökt brett stöd i riksdagens kammare. Man kan inte regera utan majoritet i riksdagens kammare. Då söker man det stödet, ibland hos Miljöpartiet, ibland hos Folkpartiet. Under krisåren var centerpartisterna modiga och orkade stå upp. Man söker ett brett stöd för att kunna regera Sverige. Skillnaden med den här minoritetsregeringen är att man gör precis som man gör när det gäller näringspolitiken och bostadspolitiken: Man tror att man klarar sig bäst själv. Det funkar inte så i ett litet land som Sverige. Vi behöver hjälpas åt. Vi behöver samarbeta. Det syns tydligt att Sverige inte klarar att stå starkt när var och en själv försöker göra sin egen lilla verkstad. Därför handlar det inte om vad jag tycker att man borde göra eller om vad bostadsministern vill se över. Riksdagens kammare, en majoritet av de folkvalda ledamöterna i riksdagen, har beslutat att vi vill gå till verkstad. Vi vill hjälpa regeringen att ta ansvar för bostadspolitiken. Det är så man agerar som ansvarsfull riksdag när en minoritetsregering inte klarar av att agera som ansvarfull regering. Min fråga kvarstår: När tillsätts kommittén, och varför tillsätts den inte?

Fru talman! När man diskuterar principer för hur man ska få saker och ting att bli verklighet och hur man ska få förslag att gå igenom i Sveriges riksdag låter det som Veronica Palm säger lite märkligt. Hon representerar en ganska spretig opposition med fyra olika partier, och det enda som de verkar komma överens om är just att stoppa förslag. De gånger oppositionen har samlat majoritet i den här typen av frågor har det handlat om att stoppa saker och ting. Det är sådant man har lyckats skapa majoritet för. Veronica Palm håller ett anförande och säger att det inte är tillräckligt många studentbostäder som byggs. Hon tar upp siffror och säger att det måste bli många fler. Hon gör det i en debatt som utgår från en interpellation som säger att den proposition som kommer och som ska underlätta för att få fler studentbostäder och göra det billigare ska läggas i byrålådan och utredas igen. Av precis det här skälet tycker jag att debatten blir obegriplig. Vi kanske har liknande utgångspunkter när det gäller ambitioner, men det finns en sak som skiljer. När det gäller många av de saker som vi behöver se över - alltifrån riksintressen som kan stå i vägen till att det ska bli lättare att bygga i städer, bullerregler och liknande - är det nog oklart om det finns en majoritet hos oppositionen, för där har man väldigt olika uppfattningar. Men i stället för att skapa osäkerhet och konflikt för konfliktens skull borde man börja ge besked om hur man faktiskt ser på innehållet i politiken.

Fru talman! Vi kommer oftast tillbaka till ordet "bostadspolitik". I dag diskuterar vi plan och bygglagen, men den måste sättas in i ett större sammanhang. Den är en del av bostadspolitiken. Sedan alliansregeringen tog över 2006 har det varit en tydlig inriktning på att skapa en fungerande bostadsmarknad. Jag vet inte när vi kan säga att vi senast hade en fungerande bostadsmarknad här i landet, men målsättningen nu är att skapa en där man inte efteråt behöver råda bot på felaktigheter med subventioner. Det är ju en typ av plåsterpolitik. Om man inte har en fungerande bostadspolitik får man kompensera det med subventioner. Detta är en tydlig inriktning, och där har plan och bygglagen en viktig roll. Jag blir lite förundrad när Veronica Palm förminskar värdet av utredningarna. Man kan läsa upp dem på olika sätt. En enskild del - till exempel certifiering av elektriker, som det nämndes något om - löser ju inte bostadsbristen, utan den är kanske bara en oerhört liten bricka i det hela, men det är trots allt en del av det hela. Man måste se saker och ting i deras sammanhang. Oskar Öholm var inne på att det finns mycket annat viktigt som pågår, till exempel samverkan med miljöbalken. Vi har sett över strandskyddet, och arbete med bullerproblematiken pågår. Vi ska inte sticka under stol med att buller är ett jättesvårt problem att lösa. Man kan säga att man ska tåla buller, men de facto är buller inte hälsosamt, och då spelar det egentligen ingen roll vad man tycker och tänker om buller i övrigt. Det pågår väldigt mycket utredningar, och många av dem har redan blivit klara. Nu finns det en parlamentarisk kommitté när det gäller regionplanering. Vi kommer nog att få en god utveckling av detta.
Fru talman! Det är intressant att lyssna på den här diskussionen och höra bristen på tydliga besked från Socialdemokraterna om vad de vill. Enligt Veronica Palm säger Socialdemokraterna att de inte ska ha några förslag, utan det är bara regeringen som ska ha det. Ja, det har vi i regeringen. Vi har en mängd olika förslag. Vi bereder dem. Sedan kommer detta om en parlamentarisk beredning för att få saker och ting gjorda. Utredningsväsendet är till för att ta fram ett underlag som sedan ska remitteras. Sedan ska det bli regeringsberedning och propositionsskrivande, och sedan ska det till riksdagen. Sådan är ordningen i Sverige. Jag blir inte riktigt klok på vad Veronica Palm menar. Den parlamentariska PBL-kommittén verkar ena stunden vara en utredning som ska ta fram nya förslag, men nästa stund verkar den vara en parlamentarisk beredning, ett slags propositionsskrivande med alla partier inblandade. Det är en form som inte har praktiserats så mycket i Sverige. Riksdagen har valt en regering, och regeringen lägger fram förslag. Så sitter man i riksdagens utskott och diskuterar vad man tycker, och så lägger oppositionen fram motförslag. Det är den normala ordningen. Vi ställer gärna upp. Vi har haft otaliga informationsträffar, både med hela utskottet och med olika partier som varit intresserade av det. Vi kan säkerligen göra det ännu bättre. Vi kommer gärna till riksdagens civilutskott och för samtal. Ett antal förslag kommer att hamna på riksdagens bord. Frågan är om de ska landa på riksdagens bord enligt utsatt tidsplan, eller ska vi förskjuta dem och bereda dem ytterligare? Den frågan bör Veronica Palm svara på. Det är ju ganska intressant för oss att veta var vi har Socialdemokraterna på den punkten. Vill Socialdemokraterna, andra partier eller hela utskottet ha mer information om vad vi håller på med, så säg bara till! Vi ställer gärna upp. Vi kan komma till er, och ni kan komma till oss. Vi diskuterar gärna olika utredningsförslag och deras innehåll. Men vi är som sagt beredda att gå till riksdagen med konkreta förslag för att vi ska kunna få så mycket som möjligt i kraft så snabbt som möjligt. Det pratas mycket om bristen på bostäder. Det är inte svårt att instämma i den problembeskrivningen. Det gör vi ständigt och jämt, för det är en akut brist. Men samtidigt vet vi att nya bostäder i Sverige, särskilt i Stockholm, kan ta mellan sex och tolv år att få fram därför att planprocessen är så omständlig. Det man gör i dag får inte effekt i morgon utan först om några år. Det är ett av våra stora problem. Varför har vi så långa planprocesser jämfört med andra länder? Det är precis därför vi riktar in oss på att underlätta för kommunerna att komma fram snabbare. Sedan måste kommunerna ha höga ambitioner, men vi måste se till att processen är sådan att kommunerna kan jobba på ett snabbt och effektivt sätt. Det handlar om en mängd olika saker: instansordningar, handläggningstider och hur hela regelverket för planprocessen är utformat. Där har vi mycket höga ambitioner att leverera förslag som flyttar fram positionerna. Därmed är inte sagt att det inte finns ännu mer att göra. Det finns också flera utredningar som kommer att bli klara under 2014 och 2015, exempelvis om instansordningen, om ägarlägenheter, om befintligt bestånd, om regionala planeringsnivåer, om svaga bostadsmarknader, om ekonomiskt utsatta grupper och om hyresrättens ekonomiska situation. Det är många utredningar och uppdrag till myndigheter som kommer att göra att vi även nästa mandatperiod kommer att ha en riklig reformagenda.
Fru talman! Två propositioner är aviserade med smärre marginella förändringar. Man får faktiskt försöka hålla sig till sanningen och verkligheten. Hade man haft anlag för att vara konspiratorisk hade man faktiskt kunnat tro att regeringen valde att förhala de förändringar i plan och bygglagen som behövs just för att slippa ta ansvar för den låga produktionen och alltså kunna skylla den på plan och bygglagen. Nu har jag inte sådant anlag, för då hade jag inte velat att man skulle snabba på planprocesserna. Vi har sträckt ut en hand och fått en hel riksdag att ställa sig bakom ett förslag för att ge regeringen verktyg och möjligheter att sätta i gång arbetet. Det hade man kunnat göra. Jag har under den här sista minuten inte möjlighet att göra någonting annat än att konstatera att bostadsministern tycker att han gör ett så bra jobb att han, som bostadsminister för en minoritetsregering, har råd att tacka nej till en utsträckt hand över blockgränserna för att få ett strukturerat arbete kring planprocessen. Det är en planprocess som den här regeringen har ställt till - det ska man komma ihåg. Det var den här regeringen som för två år sedan införde den nya plan och bygglagen. Och samma dag som den sattes i sjön började man leta efter förändringar i den. Man tackar nej till den utsträckta handen. Men det är också så att ministern tycker att han gör ett så bra jobb att han till och med aktivt vägrar att genomföra av riksdagen fattade beslut. Det handlar om att negligera det folkvalda parlamentets beslut om ett genomförande. Vi vill att det byggs fler bostäder. Vi vill hjälpa regeringen, för vi tror att det är bra för Sverige med fler bostäder. Det som krävs är politisk kraft, politisk vilja, mod och ork att ta ansvar. Och det är alldeles uppenbart att Sverige behöver en ny regering för att klara det.

Fru talman! Jag har här redovisat hur regeringen har reagerat på riksdagens tillkännagivande. Vi har redovisat det i budgetpropositionen. Nu får riksdagen självklart analysera. Tycker man att regeringen har hanterat detta på ett nöjaktigt och rimligt sätt, eller har man några konkreta exempel eller förslag där man vill ha ytterligare åtgärder när det gäller just utredningsarbete? Jag välkomnar i så fall en sådan preciserad beställning. Det välkomnar vi. Vi är lyhörda för vad riksdagen säger, men vi måste ju veta vad riksdagen vill. Vi har nu svarat på det som var ganska allmänt hållet i förra riksmötets betänkande och skrivningar på det här området. Återigen: Veronica Palm kallar det smärre förändringar, det som kommer om någon månad kring ungdomsbostäder. Det handlar om att kunna bygga studentbostäder och ungdomsbostäder upp till 25 procent billigare, på betydligt fler platser, mer flexibelt och under betydligt enklare former. Det handlar även om att kunna bygga modulbostäder snabbare. Det är en rad olika typer av förändringar för att man ska kunna bygga fler ungdoms och studentbostäder. Det kallar inte jag smärre förändringar. Jag kan också försäkra, även om det inte står i propositionslistan, att det efter jul kommer ytterligare propositioner. Det kommer att handla om hur vi ytterligare underlättar andrahandsuthyrning, om hur vi förenklar regelverket kring hela planprocessen och om bullerfrågor. Och många andra saker kommer att finnas med i de propositioner som sedan kommer under våren, även om det ännu inte är utsatt exakt vilken dag de kommer. Det pågår alltså ett omfattande reformarbete, och alla som vill delta och diskutera de konkreta olika ämnesområdena är välkomna att höra av sig. Vi kommer självklart också att se till att riksdagen och de olika partierna är välinformerade, så att vi kan skapa så breda majoriteter som möjligt. Jag tror att det finns ett värde i det. Jag delar helt den uppfattningen. Men en parlamentarisk PBL-kommitté som igen utreder någonting diffust tror jag inte är rätt metod. Det måste handla om konkreta saker.